Herr talman! I detta betänkande behandlas kompletteringspropositionens arbetsmarknadspolitiska anslag och en del regelförändringar. Det är inte så särskilt mycket att orda om beträffande betänkandet, förutom att det innehåller en viktig förändring, nämligen förändringen vad gäller rätten och möjligheten för deltidsarbetslösa att uppbära A-kasseersättning. Man stramar nu åt de regler som gjort att det varit väsentligt fördelaktigare att vara deltidsarbetslös än att vara heltidsarbetslös. Regeringen går tyvärr inte tillräckligt långt. Det borde i rättvisans namn inte vara någon större skillnad där. Tvärtom har en deltidsarbetslös person en starkare ställning på arbetsmarknaden än en heltidsarbetslös. Detta föranleder mig, herr talman, att ställa en fråga till såväl socialdemokraternas företrädare som de övriga borgerliga: Hur kan det vara så? Utifrån vilka principer resonerar man när man vill ha bättre arbetslöshetsskydd för deltidsarbetslösa än för heltidsarbetslösa? Med dessa ord yrkar jag bifall till de reservationer till arbetsmarknadsutskottets betänkande 19 som har moderata ledamöter bakom sig.

Herr talman! I anföranden och motioner efter motioner har folkpartiet tagit upp sysselsättningsfrågorna. Vi har pekat på det orimliga i att ungdomarna inte kan anställas på särskilda ungdomsavtal, så att de snarast kommer ut i det verkliga arbetslivet. Vi har pekat på problemet med 20-24-åringarna som aldrig fått chansen till en fast anställning. Vi har också försökt att beskriva vådorna av detta och vilka uppenbara risker som ungdomarna löper att hamna i tristess och depressioner samt hur nära dessa tillstånd ligger missbruk och social utslagning. I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas regeringens förslag till sysselsättningsskapande åtgärder. Flera av dessa åtgärder motsvarar krav som folkpartiet ställt under ett antal år utan gensvar vare sig från regeringen eller från riksdagens majoritet. Det är därför glädjande att regeringen nu tagit våra förslag på allvar. Man frågar sig bara: Varför behövde det ta så lång tid? Är inte långtidsarbetslösheten och ungdomsproblemen så allvarliga, att regeringen och socialdemokratin hade kunnat ta folkpartiets förslag på allvar tidigare? Långtidsarbetslösheten måste bekämpas på alla plan, och därför accepterar folkpartiet regeringens förslag. I regeringens förslag ingår bl.a. de 5 000 utbildningsplatser vid AMU som folkpartiet krävde i sysselsättningsmotionen, som vi lämnade i januari. När det gäller regeringens förslag om medelstilldelningen för långtidsarbetslösa i förhållande till vad resp. län och förmedling åtar sig att minska arbetslösheten med, frågar jag mig verkligen vad som menas med detta. Sedan många år tillbaka har förmedlingarna kvantifierat sin verksamhet, varför arbetsmarknadsministerns krav sannolikt är ett slag i luften. Herr talman! År efter år har folkpartiet krävt ungdomsavtal på den privata arbetsmarknaden, utan gensvar från regeringen. När nu regeringen har insett att sådana avtal är av nöden för att ungdomarna skall komma ut på den öppna arbetsmarknaden, visar det sig svårt att få arbetsmarknadens parter att ta sitt ansvar. Det är en självklarhet att regeringen måste arbeta aktivt för att ungdomsavtalen kommer till. Frågan blir bara: Varför skall syndaren vakna så sent? När nu arbetsmarknadsministern vill ta till en byråkratisk krånglighet för att tvinga parterna till att sluta avtal, blir min fundering: Kan inte regeringen, som står LO så nära, göra ett byte den här gången? Det brukar ju vara så att LO dikterar regeringens villkor. Kan inte LO den här gången gå regeringen till mötes, så att åtminstone en part har accepterat ungdomsavtalen? Självfallet skulle detta påverka arbetsgivarna att också de tar sitt ansvar. Att medge statsbidrag till inskolningsplatser efter den 1 juli endast efter särskild prövning är en byråkratisk krånglighet som definitivt inte gagnar de arbetslösa ungdomarna. Det finns ingen anledning att försvåra och i realiteten försena insatserna för att ge ungdomarna jobb. Herr talman! Låt mig avslutningsvis, så att inget missförstånd uppstår, påpeka att folkpartiet delar AMS uppfattning att anvisningstiden för placering av ungdomar i ungdomslag är för kort. Den ändring som regeringen nu föreslår är ett steg i rätt riktning — dock inte till fyllest. Vi accepterar ändå detta förslag på grund av att jobbsökaraktiviteter är så viktiga framför allt för ungdomar. Om regeringens åtgärder inte är tillräckliga avser vi att återkomma. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 7 i betänkandet och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I det betänkande som vi nu skall behandla vill jag kommentera två områden, dels ungdomarnas arbetsmarknadssituation, dels begränsningen av arbetslöshetsersättningarna vid deltidsarbetslöshet. En av de viktigaste uppgifterna för samhället är att bereda ungdomar arbete eller utbildning. Ett välfärdssamhälle som vårt får inte acceptera att ett stort antal ungdomar redan från början slås ut från arbetsmarknaden. Det är djupt oroande att arbetslösheten bland ungdomar varit hög under en lång period. Fortfarande ligger ungdomsarbetslösheten på ca 4 9e, en alltför hög siffra. Vi har tidigare från centerpartiets sida understrukit att insatserna måste inriktas på att skapa förutsättningar för varaktiga jobb i hela landet och då först och främst inom näringslivet. Efter hand har socialdemokraterna i viss mån anammat den linje som vi drivit, genom införandet av inskolningsplatser på den privata arbetsmarknaden. Det är beklagligt att endast hälften av arbetsmarknaden i dag har färdiga avtal som ger ungdomarna möjlighet till inskolningsplatser. Regeringen borde ha agerat kraftfullare och påskyndat parterna vid avtalsskrivandet. Den linje som regeringen nu väljer är alltför defensiv. Regeringens avsikt att i fråga om avtal om inskolningsplatser som slutits efter den 1 juli i år bevilja statsbidrag först efter särskild prövning riskerar att få en dämpande inverkan på parternas vilja att sluta avtal. Centerpartiet har i annat sammanhang presenterat förslag på en långsiktig lösning för hela ungdomsgruppen 16-24-åringar. Vi anser att kommunerna bör ha huvudansvaret för de praktiska insatserna för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Man bör utforma insatserna så att de utgör ett led i ungdomarnas utbildning, val av yrke och yrkespraktik. I avvaktan på ett förbättrat system bör nödvändiga förändringar ske i nu gällande lagstiftning. Lagen om arbete i ungdomslag bör därför ändras så att kommunerna själva får låta ungdomarna utföra arbete åt enskilda och offentliga arbetsgivare i enlighet med de önskemål som ungdomarna har, utifrån grundsynen att ett tillfälligt arbete skall vara ett led i den unges utbildning. Herr talman! De begränsningar i ersättningsrätten som arbetsmarknadsministern och utskottsmajoriteten nu vill åstadkomma för deltidsarbetslösa anser vi från centerpartiets sida oacceptabla. Vi anser att insatserna i stället skall inriktas mot att stärka sysselsättningsmöjligheterna i områden med svag arbetsmarknad. Vi har i andra sammanhang redovisat våra regionalpolitiska förslag. Målsättningen måste vara att alla som så önskar skall erbjudas möjlighet till heltidsarbete oavsett bostadsort. De nu föreslagna ersättningsreglerna kommer att bidra till en ökad geografisk rörlighet. Reglerna har dessutom udden riktad mot kvinnorna, eftersom de utgör huvuddelen av de deltidsarbetande. Förslaget är ur jämställdhetssynpunkt förkastligt. Svenska facklärarförbudet, Sveriges lärarförbund och Lärarnas riksförbund har uppvaktat utskottet, och jag vill citera ett stycke ur den skrivelse som de överlämnade. ”Flertalet nyexaminerade och många andra medlemmar kommer att tvingas söka sig till annan verksamhet, i den mån annat lämpligt arbete över huvud taget finns att tillgå eller, vilket troligen kommer att bli vanligt, avstå från deltidsarbete och anmäla sig som helt arbetssökande. Inte minst den förändring som närmast omöjliggör för en deltidsarbetslös att kunna uppnå en ny 150 dagars period, 5 månaders arbete på heltid, får stor negativ effekt. Samtidigt innebär detta stora svårigheter för arbetsgivaren, kommunen och barnomsorgen att få utbildade och kompetenta lärare som ersättare vid sjukdom och annan tjänstledighet. Detta får sannolikt konsekvenser även på sikt för att få behöriga lärare till fasta tjänster då de tillfälliga tjänsterna oftast är inkörsporten till fasta tjänster. Det finns således risker för att kvaliteten i verksamheten kan komma att försämras genom att fler outbildade lärare kommer att anställas.” I en av våra kvällstidningar kan vi i dag läsa en kritisk artikel, där Statsanställdas förbunds ordförande Curt Persson är upprörd över att regeringen vill bestraffa 50 000 deltidsarbetslösa för att de är utan jobb. Han säger att regeringen i stället borde ha klippt till mot de arbetsgivare som så länge missbrukat systemet med deltidsjobb, t.ex. posten och sjukvården. Jag har avslutningsvis en fråga till Johnny Ahlqvist: Varför var det så brådskande med den här reformen? Varför kunde man inte ha inväntat den pågående utredningen om kontantstödet? Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4, 7, 11, 17 och 19.

Herr talman! Till arbetsmarknadsutskottets betänkande 19 har vpk fogat två reservationer, som jag härmed vill yrka bifall till. Jag vill sedan börja med att citera Alf Gunnar Svahn, ordförande i A-kassornas samorganisation: ”Regeringen borde ha nöjt sig med att sätta press på arbetsgivarna för att få bort de onödiga deltidsjobben. Särskilt inom de egna leden, stat och kommun, är ju de arbetsgivare som har flest deltidsjobb. Nu försämrar man försäkringsskyddet för en redan mycket svag grupp, deltidsarbetande, lågavlönade kvinnor.” Det är att beklaga att kommuner och landsting är med och utnyttjar de deltidsarbetslösa. De är trots allt politiskt valda församlingar, som borde förstå vilka konsekvenser detta kan få. Av arbetsmarknadsutskottets betänkande framgår att de deltidsarbetslösa som gör s.k. fyllnadsstämpling skall få sina ersättningsdagar minskade till 150. Enligt regeringen är de ökade kostnaderna och en ökning av denna typ av arbetslöshet orsak till den nu föreslagna åtgärden. Huvudorsaken till denna utveckling står att finna främst hos arbetsgivare som återfinns inom den offentliga sektorn och inom handeln. Därmed blir förmodligen regeringens åtgärd riktad främst emot kvinnor, eftersom deras arbetsmarknad till stor del finns inom dessa områden. Det vore naturligt att i första hand rikta åtgärderna mot arbetsgivarna i stället för att försämra för dem som inte kan få ett heltidsarbete. De särskilda medel som föreslås för att ge de deltidsarbetslösa en möjlighet att bryta sin arbetslöshet är bra, men det måste konstateras att regeringens hänvisning till främjandelagen och MBL inte är någon effektiv väg. Däremot skulle ökade befogenheter för facken, t.ex. genom vetorätt, kunna förbättra de deltidsarbetslösas ställning på arbetsmarknaden. Även ett införande av obligatorisk arbetsförmedling skulle kunna bidra till att minska deltidsarbetslösheten. Vpk föreslår därför att ersättning till deltidsarbetare som i övrigt är arbetslösa skall utgå under 300 dagar, att de fackliga organisationerna tillerkänns vetorätt i frågor om deltidsarbete och att obligatorisk arbetsförmedling införs. I övrigt är det överlägset bästa sättet att lösa problemen med deltidsarbete att införa sex timmars arbetsdag. Det konstiga är att regeringen är helt okänslig för att vissa LO-förbund har protesterat mot regeringens planer på att försämra ersättningen för de deltidsarbetslösa. Däremot låter regeringen och socialdemokraterna de företagare som har utnyttjat systemet gå helt skadeslösa. Det är en märklig situation man får uppleva. Jag tror att det hade varit bättre om såväl arbetsgivare, fack, arbetsförmedling som enskilda arbetstagare skulle ha fått ta itu med problemen med den ofrivilliga deltidsarbetslösheten. Jag instämmer också i de uttalanden som Ingvar Karlsson i Bengtsfors citerade. Men han citerade bara reaktionerna från vissa grupper. Jag tror det finns många fler grupper som har reagerat, men som inte haft möjlighet att komma till tals i den här frågan. Därmed yrkar jag bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! Läget på den svenska arbetsmarknaden är inne i ett stabilt skede, med en internationellt sett mycket låg arbetslöshet. I april, den senaste månaden som vi har uppgifter för, var fler sysselsatta än samma månad något år tidigare, samtidigt som antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder totalt sett gått ner och arbetslösheten sjunkit till under 2 96. Under första kvartalet i år hade vi alltså 150 000 fler sysselsatta än motsvarande kvartal 1982, en sysselsättningsökning som också till största delen har skett på den reguljära arbetsmarknaden ute i näringslivet. Arbetslösheten uppgick första kvartalet 1982 till 137 000 personer eller 3,2 20. Under första kvartalet i år var den 94 000 personer eller 2,2 70 och sjönk i april till 82 000 eller 1,9 96, vilket jag antydde inledningsvis. Den påtagliga förbättring av arbetsmarknadsläget som jag här skisserar är givetvis en genomsnittsbild för hela landet. Det finns stora variationer, både över landet och för olika grupper. För gruppen 20-24-åringar är arbetslösheten fortfarande hög jämfört med för övriga, trots att det har skett en minskning. Andelen långtidsarbetslösa har visserligen minskat, men är fortfarande så stor att detta utgör ett problem som särskilt måste uppmärksammas. Ett annat speciellt problem är det växande antalet deltidsarbetslösa. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns något behov av generella åtgärder på arbetsmarknaden. Däremot behövs särskilda insatser för vissa utsatta grupper. Jag har redan nämnt dessa tre grupper: De långtidsarbetslösa, de deltidsarbetslösa och ungdomarna. Det är dessa grupper som propositionen och utskottets betänkande till stor del handlar om. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet om sysselsättningsskapande åtgärder och tillstyrker därmed kompletteringspropositionens förslag i den bilaga som berör arbetsmarknadsdepartementet. På grund av den tidspress som i dag råder kommer jag enbart att mycket kort ta upp de områden som nämnts av föregående talare. Reservation 7 av centerpartiet och folkpartiet handlar om inskolningsplatser. Reservanterna ondgör sig över att vi inte gör tillräckligt mycket för att träffa nya avtal om inskolningsplatser. Man konstaterar att den skrivning som finns i betänkandet är mycket olycklig. Vi ställer där kravet att statsbidrag till avtal som träffas efter den 1 juli skall utgå först efter regeringens prövning. Det kravet ställer vi just för att påskynda att fler avtal träffas. Jag kan inte förstå varför man går emot den skrivning som finns i betänkandet. Herr talman! För övrigt vill jag något kommentera förslaget till åtgärder för deltidsarbetslösa. Det verkar som om det blir en debatt om det. Antalet deltidsarbetslösa som får arbetslöshetsersättning har ökat kraftigt under senare år och uppgår i dag till ca 50 000 per månad. Uppgifterna om kostnaden för denna ersättning är oklara. Det finns också olika uppfattningar om den. Men det är inte bara kostnadsutvecklingen som är oroande, utan också utvecklingen mot att allt fler människor inte får arbeta i den utsträckning de önskar. För att bryta detta mönster föreslår nu regeringen att fyllnadsersättning får utgå högst 150 dagar. I praktiken innebär detta — och det är viktigt att notera — att den som är arbetslös på halvtid kan få fyllnadsersättning i ca 14 månader, och den som är arbetslös motsvarande en dag per vecka kan få ersättning i upp till tre år. Särskild omprövning av ersättningen skall ske var sjätte månad. Givetvis kan inte problemet lösas enbart med nya regler. Här måste det till insatser på bred front både från arbetsförmedlingen, arbetsgivare och de fackliga organisationerna. För att aktivt kunna stödja de deltidsarbetslösa utan att det sker på bekostnad av övriga grupper arbetssökande föreslås ett anslag på 60 miljoner riktat till just denna grupp. I fyra reservationer från moderaterna, centerna och vpk yrkas det avslag på de föreslagna åtgärderna. Moderaterna vill i reservation 10 att regeringen skall återkomma med förslag om ytterligare begränsning. Jag återkommer till detta längre fram. Centern vill i reservation 11 att nuvarande regler skall vara kvar, men har inga konkreta förslag til! hur man skall vända den trend som råder i dag. I reservation 12 framför vpk likartade krav. Både centern och vpk försöker måla upp en bild som inte stämmer med verkligheten. De säger att vi vill försämra villkoren för kvinnor som i dag är deltidsarbetslösa. Detta är helt fel. Förslaget innebär att man nu äntligen tar tag i problemen och hjälper de människor som vill ha ökade arbetstider. Att bevara nuvarande regler och fortsätta att låtsas som om detta inte är ett problem på arbetsmarknaden är verkligen det främsta hotet mot kvinnorna och mot jämställdheten. Sedan tycker jag inte heller att man kan bortse från den kostnadsutveckling som har skett under de senaste åren, men som vanligt när det gäller ökade kostnader tar inte centern och vpk så allvarligt på den frågan. När det gäller vpk:s krav på sex timmars arbetsdag och facklig vetorätt mot deltidsarbete kan vi konstatera att regeringen i dagarna har tillsatt en utredning som skall utreda framtida arbetstider. Jag tycker vi bör avvakta vad den kommer fram till innan vi tar ställning. När det gäller vetorätten finns det i nuvarande lagstiftning utrymme för de fackliga organisationerna att genom förhandlingar enligt medbestämmandelagen påverka så att det inte inrättas för många deltidstjänster. Här finns även möjlighet för myndigheterna att gå in via främjandelagen. Jag vill också påpeka att förslaget har diskuterats fram och godkänts av LO — man kan ju få en helt annan uppfattning när man hör de talare som har varit här uppe tidigare. I och med detta, herr talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer i betänkandet.

Herr talman! Man slutar aldrig att förvåna sig över hur socialdemokraterna alltid kan jämföra arbetslöshetssiffror under högkonjuktur med dem under lågkonjunktur. Någon gång trodde man ju att de skulle inse att det är en vid skillnad på förhållandena. När det gäller ungdomsavtal och inskolningsplatser måste väl även Johnny Ahlqvist kunna erkänna att det är regeringens senfärdighet som har gjort att dessa inte har kommit till. Folkpartiet har ju år efter år krävt inskolningsplatser och ungdomsavtal, men nu står ni där utan att ha lyckats — och då skall ni genom byråkratisk krånglighet låta påskina att det är ett sätt att tvinga parterna. Gör det konstruktivt i stället! De kafferep som brukar hållas på Rosenbad kanske skulle kunna hjälpa till en början. Det är bättre än att krångla till det på det här sättet.

Herr talman! Johnny Ahlqvist säger att vi målar upp en bild som inte stämmer med verkligheten. Då gör väl även Sigvard Marjasin det, och Curt Persson och alla lärarförbunden, så vi är inte ensamma på den punkten i så fall. Visst är det kvinnorna som drabbas om man skär ned dagantalet i stödet. Det är ju kvinnorna som är deltidsanställda. Och visst är det de svagare regionerna som kommer att drabbas — utan tvivel är det så. Folk väljer att sluta sin deltidsanställning, och sedan flyttar de någon annanstans där det finns ett bättre tryck på arbetsmarknaden. De nya ersättningsreglerna är alltså en fientlig handling dels ur jämställdhetssynpunkt, dels med tanke på regionalpolitiken. Jag ställde en fråga till Johnny Ahlqvist tidigare, som han inte svarade på: Varför kunde ni inte ha avvaktat den pågående utredningen om kontantstödet — varför var det så bråttom?

Herr talman! Jag tycker Johnny Ahlqvist gör det litet väl lätt för sig när han säger att vi är orealistiska. Jag tycker faktiskt det är litet synd att han, som såvitt jag förstår har en arbetarbakgrund, skall behöva försvara detta på ett så konstlat sätt. Det är trots allt arbetsgivarna som har utnyttjat systemen, men människorna som har utnyttjats straffas — det är fakta. De som är de största syndarna här är kommuner, landsting och i viss mån handeln. Dem sätter man ingen som helst press på. Detta är fakta, och dem kan man inte komma ifrån, hur gärna vi än vill.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors åberopade Kommunalarbetareförbundets förbundsordförande. Jag har ett annat citat ur Kommunalarbetaren, nr 10 år 1987, där man ger uttryck för en helt annan uppfattning: ”Nu sätter alla sitt hopp till de aktivare insatser som AMS signalerat. Arbetsförmedlingar, arbetsgivare och fackliga företrädare ska hjälpas åt att hitta jobb så att deltidsarbetslösheten kan pressas ned.” De som arbetar med detta dagligen välkomnar att vi äntligen tar tag i det här problemet — och det är ju vad vi gör nu som först. Ingvar Karlsson säger: Varför kan ni inte avvakta? Nej, vi kan inte avvakta längre därför att det har blivit problem. Inom t.ex. vårdyrken har man oerhörda svårigheter med att rekrytera folk, och särskilt ungdomar. Det beror på att man inte kan erbjuda heltidsarbete. Inom kommuner och landsting har man satt i system att det skall vara mindre tjänster, och dem kan inte dessa människor försörja sig på. Skall rekryteringen klaras, måste vi ta tag i problemet — och det är alltså vad vi gör här. Till Sigge Godin vill jag säga: O.K., vi kan kanske lösa dessa frågor vid våra kafferep. Men ett kafferep kan vara en mer konkret handling än yttrandet när ni hade arbetsmarknadsministerposten: Då sade man bara ”lycka till” när det blev kris. Karl-Erik Persson säger att jag har en facklig bakgrund och kan försvara detta. Jag säger att jag kan försvara detta därför att jag här ser en möjlighet att lösa det problem som finns på arbetsmarknaden med alla dessa deltidstjänster. Om det hjälper, Karl-Erik Persson, kan jag gärna yttra från denna talarstol att jag tycker att det är fel metod som kommuner och landsting har satt i system i dag. Jag tror att de flesta socialdemokrater ställer upp på att här måste göras någonting. Man kan inte från dessa arbetsgivare överföra en kostnad, som i dag skulle ligga på kommuner och landsting, till staten. Det är nämligen vad det handlar om här.
Herr talman! Om nu Kommunalarbetareförbundets tidning har skrivit något annat än vad Sigvard Marjasin har sagt tidigare, så kan det väl vara hänt. Men i en av dagens kvällstidningar står vad Curt Persson säger. Jag har läst upp det förut, men jag kan läsa upp det ännu en gång, så att Johnny Ahlqvist hör det. Det är alltså färskt — trycksvärtan har knappt torkat. Curt Persson säger att regeringen ”borde ju i stället ha klippt till mot de arbetsgivare som så länge missbrukat systemet med deltidsjobb — posten, sjukvården, till exempel”. Curt Persson är upprörd över att regeringen vill bestraffa 50 000 deltidsarbetslösa för att de är utan jobb. Jag förstår inte hur man kan få fler heltidsjobb genom att sänka antalet dagar för de arbetslösa. Det finns ju ingenting som säger att arbetsgivarna då kommer att inrätta heltidsjobb i stället.
Herr talman! Jag vet inte vad Ingvar Karlsson i Bengtsfors är ute efter. Skall riksdagen fatta ett beslut där man säger att så här skall det vara mellan de avtalsslutande parterna? Det måste väl vara det som ni är ute efter, när man skall ha någon form av bestraffning mot arbetsgivarna. Att sänka antalet dagar sätter press både på de fackliga organisationerna och på arbetsgivaren, och det är det som är avsikten med förslaget. Vi kan inte bara låta det nuvarande systemet rulla på i all evighet, för då kommer vi aldrig till skott. Jag tror att denna press kommer att innebära att de fackliga organisationerna, och även arbetsgivarna, nu får upp ögonen för det problem som här finns — för det är vad det handlar om.

Herr talman! Låt mig ta kammarens anspråk i ungefär en minut och säga någonting om det projekt som pågår i östra Norrbotten. Jag hade begärt ordet främst för att jag ville uttrycka min stora besvikelse över att en länsbo har skrivit under en motion där man yrkar avslag på de särskilda pengar som går till östra Norrbotten. Men på grund av den tidspress som vi har just nu — jag förmodar att i alla fall de flesta vill hem i morgon — skall jag fatta mig mycket kort och bara säga följande: Regeringen tror på detta projekt som pågår i östra Norrbotten, och det gör också utskottsmajoriteten. Jag har förhoppningen att majoriteten i kammaren också skall göra det när vi går till beslut i frågan, trots reservation 20 i betänkandet. Vi får helt enkelt inte med något annat beslut rasera det som håller på att byggas upp. Vi måste ge ekonomiska förutsättningar till alla dem som satsar stor egen arbetsinsats för att vi skall lyckas och kunna ge Tornedalen möjlighet att överleva. Jag yrkar avslag på reservation 20 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När arvoden höjs på ett område följs detta ofta av motsvarande höjningar på andra områden. Men är denna automatik riktig? Bör inte arvodena prövas i varje särskilt fall? Frågorna är berättigade av den anledningen att riksdagens förvaltningskontor föreslår en höjning av arvodena för vissa uppdrag med omkring 15 9e och som motivering anför att arvodena för vissa uppdrag inom departementsområden höjdes vid årsskiftet. Vi har från vpk motsatt oss de föreslagna höjningarna. Det finns ett särskilt skäl för detta, mot bakgrund av förvaltningskontorets besked att man senare avser att se över arvodesstadgan i sin helhet och återkomma till riksdagen i frågan. Varför inte vänta till dess med krav om höjningar? Att först höja arvodena och sedan se över frågan i sin helhet verkar inte vara rätta gången. I avvaktan på den aviserade översynen bör enligt vår mening framställningen om höjda arvoden avslås. I samband med en sådan översyn kan arvodenas storlek prövas. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som fogats till KU:s betänkande nr 37.

Herr talman! Det är ett nöje att ta till orda inför denna koncentrerade kammare med dess intresse för denna centrala lagstiftningsfråga. Jag väntar mig att ledamöterna är kvar i kammaren under mitt 20 minuter långa anförande. Jag vill först ta upp den väsentliga kritik som vi har framställt mot handläggningen av denna fråga. Den första propositionen överlämnades till riksdagen i oktober, och den föranledde då gängse motionsrond, varefter den lades in i riksdagens mycket långa kö av obehandlade propositioner. Under tiden propositionen låg i denna kö fortsatte kreditmarknadskommittén sitt arbete. Dess ordförande erbjöd offentligt och gärna synpunkter på kreditmarknaden. Många gånger stod de uttalandena i strid med vad propositionen innehöll. Ansvarigt statsråd, Bengt K. Å. Johansson, erbjöd på samma sätt om och om igen synpunkter på banklagstiftningen, allt medan propositionen vilade lugnt i riksdagens kö av obehandlade propositioner. Under våren hamnade på riksdagens bord nya propositioner som innebar ändrade lagförslag på centrala områden av det som den ursprungliga propositionen omfattade. Riksdagen hade alltså först ett regeringsförslag, sedan ytterligare några regeringsförslag och dessutom ett antal av ansvarig minister gjorda uttalanden i samma fråga att ta ställning till. Jag vill med de här inledande orden markera min utomordentliga skarpa kritik mot det sättet att bedriva lagstiftningsarbete i viktiga frågor. Jag tror att det bör sägas från denna talarstol att den som har den mest otacksamma uppgiften i det offentliga Sverige för närvarande faktiskt är kreditmarknadskommittén. Jag tror att kommittén aldrig kommer i kapp utvecklingen på marknaden. Om inte vår regering beslutar sig för att upphöra med att genomreglera även kreditmarknaden, förutom alla andra marknader den försöker genomreglera, kommer vi att sitta med en kreditmarknadsutredning, som arbetar i evighet och försöker hinna i kapp utvecklingen på marknaden. Det är en situation som vi inte kan leva med. Den lagstiftning som vi nu har att ta ställning till, herr talman, är i stor utsträckning väldigt central. Bankerna spelar en viktig roll i hela samhällslivet och även i det politiska livet. Vi får inte glömma att bankerna deltar i finanspolitiska överväganden och finanspolitiskt agerande, kreditpolitiskt agerande, man kant.o.m. säga skattepolitiskt agerande. Därför är verkligen banklagstiftningen av central betydelse, och det är lite beklagligt att den kommer så sent på säsongen att vi måste, med all respekt för riksdagens arbetsformer, lägga den till handlingarna utan att genomföra debatten på djupet. Jag vill gärna säga att vi som är kritiska respekterar behovet av en väl genomförd banklagstiftning. Bankerna deltar i samhällslivet på ett unikt sätt. De tar hand om insättarnas medel och placerar dessa, och det är nödvändigt att det förekommer kontroll som säkerställer spararnas insättningar. Det är en hållning till banklagstiftning som är helt internationell och som vi helt delar. Den hållningen gör det också nödvändigt att säga att det för en sådan banklagstiftning krävs en effektiv och kompetent bankinspektion. Vi har ingen invändning emot att kreditmarknaden och de finanspolitiska aktörerna står under tillsyn av en kompetent bankinspektion som agerar inom kända ramar.

Herr talman! Enligt folkpartiets uppfattning borde regeringens förslag till ny banklagstiftning egentligen avvisas av riksdagen. Vi har pekat på en rad brister som motiverar det, och det var också vårt ursprungliga yrkande. För att inte fördröja en lagteknisk anpassning av banklagstiftningen till bl.a. aktiebolagslagen, och inte förhindra de förändringar som bör komma till stånd, har vi i stället valt att inte säga blankt nej. I stället påpekar vi i reservationer de allvarliga brister som finns i förslaget. Samtidigt understryker vi att det är en provisorisk åtgärd vi på det här sättet medverkar till. I samband med att kreditmarknadskommitténs betänkande blir klart kommer folkpartiet att fortsätta verka för att vi kommer bort från den onödiga detaljreglering som präglar inte bara den hittillsvarande utan också den nya lagstiftningen. Redan den här programförklaringen avslöjar vår grundläggande kritik av förslaget till ny banklagstiftning, nämligen att den inte tillgodoser vårt krav på en genomgripande avreglering. Nu accepterar folkpartiet regeringens förslag trots de här väsentliga och övergripande invändningarna. Skälet till det är alltså att vi inte vill fördröja de positiva inslag som finns. Efter det att detta är sagt skall jag kortfattat redovisa några av de konkreta invändningar som vi har mot förslaget och de frågor som behandlas i betänkandet, där vi har en annan uppfattning än socialdemokraterna. Eftersom folkpartiet har en stark tilltro till den fria marknaden anser vi att det är hushållen och företagens efterfrågan på finansiella tjänster som bör avgöra om en etablering skall komma till stånd eller inte. Statens uppgift bör begränsas till att kontrollera att bankoch kreditinstituten följer gällande regler. Därför menar vi att behovsprövningen måste avskaffas. Sedan några år tillbaka har utländska banker rätt att etablera sig i Sverige. Det är bra. Men en logisk fortsättning borde vara att svenskar och utlänningar får möjlighet att gemensamt äga banker, enligt samma regler som gäller för andra aktiebolag. Vi är övertygade om att en sådan möjlighet skulle få positiv effekt för det ekonomiska samarbetet. Folkpartiet har alltid motsatt sig systemet med statlig representation i affärsbankernas styrelser, och vi är det enda parti som inte heller nominerat personer till styrelserna. Styrelserepresentationen innebär en sammanblandning av statens och näringslivets roller och skapar oklara ansvarsförhållanden. Det finns mycket starka principiella skäl som talar mot den här formen av statligt inflytande på affärsbankerna. De här nackdelarna har givetvis ökat ytterligare sedan regeringen numera dessutom skall godkänna vilka personer som skall bli ordförande i bankstyrelserna. Vi tycker precis lika illa om det systemet, och av samma skäl. I det här sammanhanget är det för resten nästan omöjligt att undvika att komma in på den mycket omdiskuterade överenskommelsen mellan regeringen och affärsbankerna om 600 miljoner till forskningen — Nic Grönvall talade också om denna överenskommelse. Det arrangemanget är minst sagt tvivelaktigt såväl från principiell som från ekonomisk utgångspunkt. Det är inte svårt att se den röda tråden i regeringens handlande. Överenskommelser mellan statsråden och storföretagen är ju numera snarare regel än undantag. Bankernas agerande är därför egentligen mer anmärkningsvärt, inte minst med tanke på deras många små aktieägare. Det var välgörande att besluten utsattes för hård kritik på bolagsstämmorna. Vi menar att den här händelsen visar att minoritetsskyddsreglerna måste ses över. Det kräver vi i en av reservationerna. Jag yrkar bifall till denna liksom till de övriga reservationer som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Den nya banklagstiftningen är mycket omfattande. Trots det som Nic Grönvall sade tidigare är nyheterna dock ganska få och i huvudsak handlar det om en modernisering och anpassning till de betydande förändringar som skett inom bankväsendet. Näringsutskottet har i sin behandling gjort några sakliga förändringar av regeringens olika förslag och en rad formella justeringar. Detta har gjorts av ett enigt utskott. Det är uppenbart att det kvarstår ganska omfattande behov av ytterligare kompletteringar och förändringar i banklagstiftningen. I huvudsak är de förändringsförslag som har diskuterats i utskottet föremål för utredning i kreditmarknadskommittén. Därför har vi i centern valt att avvakta det beslutsunderlag som kreditmarknadskommitténs förslag kommer att utgöra. Vi menar att även om något av de diskuterade förslagen utan större risk kunde ha antagits redan nu, finns det en uppenbar fördel i att få en samlad behandling av utestående frågor. Sannolikt kommer det också till några ytterligare förslag under resans gång. Enligt vår bedömning är ingen fråga av så avgörande eller brådskande karaktär att den nödvändigtvis måste behandlas i detta sammanhang. Herr talman! Jag har gjort denna redovisning för att poängtera att det förhållandet att centern inte är med på moch fp-reservationer inte nödvändigtvis innebär att vi har avvikande mening i sak. I flertalet fall är den avgörande skillnaden den att vi vill avvakta möjligheten till en grundligare belysning och behandling av frågorna. Vi har dock en gemensam icke-socialistisk reservation, och den avser regeringens rätt att utse ordförande i bankaktiebolag. Vi i centern anser, liksom moderaterna och folkpartiet, att detta är en otillbörlig inblandning i bankaktiebolagens inre angelägenheter, som kan få klart negativa effekter på bankernas effektivitet och självständighet. På två andra punkter har centern funnit anledning till reservation: Dels vill vi i centern att kreditmarknadskommittén prövar lämpligheten av ett försäkringsskydd för insättarnas pengar. Försäkringen avses utgöra en komplettering av nuvarande kapitaltäckningsregler. Dels menar vi att icke nödvändiga kostnader skall undvikas och föreslår därför att små lokala banker med begränsad ekonomisk omslutning skall befrias från kravet på att minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd. Herr talman! Med hänsyn till kammarens arbetssituation avstår jag från ytterligare kommentarer och analyser och yrkar bifall till reservationerna 8, 10 och 16 samt i övrigt till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Förslagen till bankrörelselag, bankaktiebolagslag, sparbankslag och en föreningsbankslag avser främst en teknisk anpassning till andra lagar, främst aktiebolagslagen. Den snabba utvecklingen på bankmarknaden har nödvändiggjort denna översyn, som i stor utsträckning är formell, utan att man har avvaktat kreditmarknadskommitténs arbete, som nu förutses föreligga senast vid årets slut. Resultatet av kreditmarknadskommitténs arbete kan dock inte bli lag förrän troligast tidigast under 1989. Med hänsyn härtill är det nödvändigt att göra den nu aktuella översynen. I anslutning till detta vill jag dock här markera betydelsen av att kreditmarknadskommitténs arbete bedrivs snabbt och att en total översyn av banklagstiftningen kan ske snarast med utgångspunkt i detta arbete. Ett förtjänstfullt arbete har utförts av näringsutskottets kansli vid den slutliga formella justeringen av regeringens förslag, vilket utskottet i huvudsak ställer sig bakom. Jag upplever därför att den av Nic Grönvall påtalade bristen att vi inte nu får tillfälle till en fördjupad diskussion i någon mån uppvägs av det omsorgsfulla beredningsarbetet i näringsutskottet. Utgångspunkten för utskottets arbete har varit att de olika bankinstitutens särart skall bevaras. Dessutom har målsättningen varit att inte nu genomföra sådana sakliga ändringar som kan anstå till dess resultatet av kreditmarknadskommitténs arbete föreligger. I det här sammanhanget behandlas också regeringens förslag om provisorisk möjlighet för vissa sparbanker att få dispens från normalt gällande kapitaltäckningsregler. Här behandlas också förslaget om nya provisoriska regler för finansiella koncerner.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 Detta får i någon mån tjäna som motvikt till Nic Grönvalls beskrivning av den utomordentliga oenighet som skulle föreligga i det här ärendet — jag upplever inte att den beskrivningen är riktig. I den ena reservationen, nr 16, vill de tre partierna slopa regeringens rätt att godkänna affärsbanksstyrelsens val av ordförande. Utskottsmajoriteten anser att denna möjlighet bör finnas kvar. Den möjliggör ett förstärkt inflytande för det allmänna utan större ingrepp i det institutionella systemet. Affärsbankerna har i många sammanhang en nyckelroll i förhållande till kunder och företag. Erfarenheterna har, även om systemet funnits endast kort tid, visat att det är värdefullt att denna möjlighet finns. Den andra gemensamma borgerliga reservationen är nr 19, där man anser att det nu gällande maximibeloppet för en fondkommissionärs handelslager är för lågt och att det bör höjas från 50 milj.kr. till 100 milj.kr. Enligt propositionen skall en bank i fortsättningen kunna äga ett fondkommissionsbolag samtidigt som den driver en fondkommissionsrörelse inom banken, under förutsättning att bolaget är helägt av banken. Enligt reservanterna skulle detta komma att innebära att maximibeloppet skulle behöva gälla för två företag tillsammans. Att banken väljer att arbeta med två olika företag motiverar inte i och för sig att handelslagret utökas. Avgörande för bedömningen av handelslagrets maximistorlek måste bli andra förhållanden, såsom marknadens utveckling, men också handelslagrets strategiska position i fondkommissionärsverksam heten. Ställning till detta får tas i samband med den översyn av värdepappersmarknaden som nu sker. Slutligen vill jag anknyta till Nic Grönvalls kommentarer till gårdagens debatt om sociala avgifter på vinstandelar, där han hänvisade till den del av debatten som beskrev de orättvisor som kunde uppkomma mellan olika löntagare i olika bankföretag beroende på vinstutvecklingen. Det är ju obestridligt, Nic Grönvall, att det med ett vinstandelssystem som bryter sönder den lönepolitik som i övrigt utformas blir det de banker som har de största vinsterna och de största möjligheterna som kommer att bli ledande och som därmed slår undan fötterna på övriga, med affärsbankerna konkurrerande verksamheter. Ser man på vinstutvecklingen i de olika verksamheterna finner man att det är helt klart att sparbankerna har en lägre vinstutveckling, framför allt av det skälet att deras primära uppgift inte är att redovisa vinster — det står klart utsagt i lagen. Självfallet får sparbankerna därmed mindre möjligheter till en sådan här resultattilldelning. Detta förhållande belystes också av finansministern. Herr talman! Med hänvisning till kammarens hårt ansträngda tidsprogram avstår jag från att ytterligare kommentera reservationerna och nöjer mig med att hänvisa till utskottsbetänkandet. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna 1-19.
Herr talman! Med hänvisning till det av många omvittnade goda målet att begränsa kammarens arbetstid i kväll skall jag kommentera endast en av de synpunkter Åke Wictorsson framförde, nämligen den som gällde ordförandevalet. Vi vet att den lagregel som i strid med de borgerliga partiernas vilja infördes om rätt för det allmänna att utse ordförande i styrelserna för affärsbankerna har kommit att användas för andra syften än det som lagen avser. När det gällde valet av ordförande i Skaraborgsbanken uttalade regeringen alldeles entydigt att den genom att ge ett underkännande av aktieägarnas val av styrelseordförande till känna ville markera för aktieägarna att regeringen ville styra ägandet. Detta är ett avgörande skäl till att det allmännas rätt att utse ordförande i styrelserna för affärsbankerna måste bort. Kammaren övergick därför till att debattera näringsutskottets betänkande 29 om värdepappersmarknaden.

Herr talman! Internationaliseringen under senare tid av börshandeln ställer uppenbarligen nya krav på marknaden och dess etiska regelverk. När samma aktieslag i svenska börsnoterade företag handlas dygnet runt och jorden runt ställer det krav på likartad börsetik på samtliga börser. Detta kommer att ställa stora krav på anpassningsförmåga och snabbhet i det gemensamma etiska regelverket. Det är därför av vikt att detta i första hand kommer till stånd på frivillig väg, med börsstyrelsen som samordnare. Detta medför möjligheter till en mer flexibel och snabbare anpassning till nya situationer och nya instrument på marknaden. För att kunna behålla och återta marknaden för svenska aktieslag som handlas på utländska börser är det vidare viktigt att de inhemska transaktionskostnaderna är jämförbara med dem som gäller för aktiehandeln på utländska börser. Därför måste omsättningsskatten på aktieaffärer tas bort så snart detta är möjligt med hänsyn tagen till det statsfinansiella läget. Det är viktigt att den svenska börsstyrelsen i likhet med de utländska börsernas styrelser inte domineras av offentliga representanter. Det är ett i den västliga världen ganska unikt system. I stället bör aktörerna och övriga intressenter på marknaden dominera arbetet i börsstyrelsen. De besitter den bästa kompetensen, och det ger de största utsikterna att snabbt kunna anpassa sig till vad marknaden kräver för att kunna bibehålla en aktiv och vital börs i Stockholm. Vidare är det viktigt att ett spritt ägande kan bibehållas och utvecklas i Sverige. Det är viktigt ur såväl demokratisk som frihetlig synvinkel. Ett spritt aktieägande, inte minst genom privatisering av delar av de statliga företagen som vi har pläderat för, skapar dessutom ett naturligt engagemang för företagandets villkor och möjligheter. Vi tycker därför att det är beklagligt att utskottsmajoriteten icke velat fästa något avseende vid de krav vi har ställt på den mycket snabba omvandlingen av börshandeln som kommer och som måste ske under de kommande åren. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till samtliga reservationer i utskottsbetänkandet.

Herr talman! ”Förstatliga börsen!” Ja, nog skulle man kunna tro att det är ett budskap från den pågående SSU-kongressen. Men i stället är det vad den av börsstyrelsen anlitade konsulten Håkan Gartell utbrister när han gått igenom alla uppköpsaffärer på börsen sedan 1984.

Då skulle man varit med.” Så säger Anders Wall, en icke obekant s.k. finansman. ”Den som mutar direktörer med aktier går fri. Den som ger bort en halv gris i julklapp åker dit.” Så säger Tomas Fisher, en inte heller obekant s.k. finansman. Det är mot denna bakgrund kanske inte så förvånande att det finns en utbredd misstro hos svenska folket mot moralen i näringslivets topp. Enligt en SIFO-undersökning gjord för Veckans Affärer anser tre av fyra att det är vanligt att ledningen i börsföretag utnyttjar sin ställning för egen vinnings skull. Mer än varannan tror att det är vanligt att ledningen i ett börsföretag undanhåller sanningen om företagets ekonomi för aktieägarna om det skulle gå dåligt. Misstron har också yttrat sig på en rad andra sätt. Inte minst har arbetstagarna och deras organisationer reagerat mot den klippekonomi som vuxit fram i denna jordmån. Dessa har ju haft att under motsvarande tid motta upprepade uppmaningar om stark återhållsamhet för att skydda samhällsekonomin. De unga generationerna ser sina framtidsbanor i ett gyllene skimmer på börsgolven, medan de vänder ryggen till det tunga och monotona industriarbetet. Klippekonomin är en cancersvulst som hotar betydande värden i vårt samhälle. Det är tragiskt och skrämmande att det är så många av aktörerna med centrala positioner som inte inser detta. I Sverige har vi valt att inom ramen för en lagstiftning med vida ramar låta marknaderna reglera sig själva bl.a. genom börsstyrelsen, nämnden för aktiemarknadsfrågor och näringslivets börskommitté. Detta innebär att vårt regelverk har varit mycket tunt jämfört med exempelvis motsvarande system i London och New York. Nu har utvecklingen klart visat att det inte räcker med denna s.k. självreglering för att hävda de etiska reglerna och skapa rättvisa mellan olika aktörer på marknaderna. Utskottet hälsar mot denna bakgrund med tillfredsställelse att utredningen om en översyn av värdepappersmarknaden tillsatts med uppgift att göra en total översyn av förhållanden i syfte att skärpa lagstiftningen och tillsynen från samhällets sida. Det är viktigt att utredningen arbetar snabbt, och med delförslag om så erfordras. Värdefullt är också de förslag till skärpningar av lagreglerna mot insiderhandel som nu framläggs och att förbudet nu skall inträda redan då det hos det erbjudande företaget har vidtagits någon åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande. Samhällets centrala organ för tillsyn och kontroll av värdepappersmarknaderna är bankinspektionen. Det är viktigt att denna ges resurser att med kraft ingripa mot de missförhållanden som råder. Det är ganska naturligt att samhällets kontrollapparat lätt kommer på efterkälken med den turbulens som spekulationen på de olika värdepappersmarknaderna skapar. I dagsläget är personalresurserna otillräckliga och regelsystemet ger inte bankinspektionen de möjligheter som erfordras. Därför är det bra att regeringen signalerat att inspektionen skall få ökade resurser och att inspektionen också med dagens förslag får ökade möjligheter till insyn. Det är tragiskt, men kanske samtidigt avslöjande, att moderaterna och folkpartiet i utskottet i realiteten pläderar emot en sådan utveckling, en skärpning av samhällets insyn och kontroll, genom att hävda självregleringen som den väsentligaste vägen för att sanera situationen på värdepappersmarknaderna. Mot bakgrund av vad jag har anfört kan jag inte instämma i ett sådant ställningstagande. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka avslag på samtliga reservationer till näringsutskottets betänkande nr 29 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först påminna Åke Wictorsson om att den situation han beskriver har uppträtt under en socialdemokratisk regering under de senaste åren och under en tid då börsstyrelsen haft en majoritet bestående av offentliga representanter. Det är under den tiden moderata samlingspartiet, folkpartiet och i viss mån även centerpartiet gång på gång i näringsutskottet har kommit tillbaka med krav på minoritetsskydd och vissa skärpningar av insiderreglerna men då socialdemokraterna icke velat tillgodose dessa krav utan hela tiden tillbakavisat dem och gett en form av tvetydiga budskap till börsstyrelsen och de olika kontrollfunktionerna om hur dessa skall agera. Jag tycker det är den obotfärdiges försvar, Åke Wictorsson. Initiativet till den utredning som kommit till stånd om värdepappersmarknaden kommer från ett enhälligt utskott, där samtliga har medverkat för att få en reglering och genomlysning av vissa av de frågor som bl.a. de borgerliga partierna med stor envetenhet har drivit under de senaste åren. Samtidigt har vi emellertid velat betona vikten av självreglering som det viktigaste instrumentet för att mycket snabbt och entydigt kunna komma till rätta med de problem som snabbt kommer upp på en marknad som utvecklas med hög hastighet och som internationaliseras oerhört snabbt. Det går inte att ha entydiga svenska regelsystem som man tror skall kunna gälla över hela jordklotet, utan det blir en anpassning till de regelverk som gäller över samtliga de marknader där handeln med svenska börsslag och börsnoterade aktier kommer att förekomma. Herr talman! Med det anförda ber jag ånyo att få yrka bifall till samtliga de reservationer som förekommer i detta betänkande.

Herr talman! Det är bra om moderaterna är beredda att ställa upp på en skärpt lagstiftning när det gäller att reglera utvecklingen på värdepappersmarknaden. Jag skall inte kritisera er om ni är beredda till detta.

Nu har vi tillräckligt många exempel på hur utvecklingen går om man enbart låter de fria marknadskrafterna råda på det här området. Jag var ganska mild i mina formuleringar när det gällde att beskriva situationen. För dem som har behov av en utförlig argumentering, där man går mera på djupet, vill jag hänvisa till den ledande svenska affärstidningen, Veckans Affärer, som har en mammutartikel om den svenska girigheten. Där plockar man fram alla dessa exempel som visar att det nuvarande systemet inte = Prot. 1986/87:136 fungerar. 4 juni 1987 Näringsutskottet tog ställning enhälligt, och vi hälsade alla med tillfredsställelse att det gick att få fram ett enhälligt utskottsbetänkande. Det är därvid att märka, Per Westerberg, att den enda motion som tog upp de här etikfrågorna till diskussion var en socialdemokratisk motion. De borgerliga motioner som förelåg handlade om helt andra frågor. Etikfrågorna tog de inte upp.

Herr talman! Jag vill ånyo peka på att det är internationaliseringen av börshandeln som ställer de största kraven på det börsetiska regelverkets utveckling. Och jag vill ånyo peka på att vi inom moderata samlingspartiet under en lång följd av år har ställt olika krav på en skärpning av minoritetsskyddet, skyddet för de mindre aktieägarna kontra majoriteter på börsstämmor och i bolagsstyrelser. Vi har fått avslag på motionerna år efter år. Det är först det år då vi får denna utredning som socialdemokraterna presterar en motion som berör etiken på börsen som sådan. När Åke Wictorsson kritiserar förhållandena, sker det i ett läge när vi har en majoritet av offentliga representanter i börsstyrelsen. Utskottet har år efter år skickat tvetydiga budskap till börsstyrelsen om vad man vill åstadkomma, och man har avslagit de moderata propåerna gång på gång. Herr talman! Jag tycker att det finns all anledning att fästa mycket stor vikt vid de reservationer som här begär att man skall anpassa sig till de internationella villkoren med en majoritet i börsstyrelsen som tillsätts av intressenter som är aktörer på marknaden. Man förlitar sig där i första hand på en självreglering, som mycket snabbt kan reagera på nya företeelser. Det innebär möjligheter att anpassa sig till de internationella förhållanden som kommer att kräva en internationalisering av hela det börsetiska regelverket. Det går inte att tro att det skall bli någon enskild svensk ankdamm -— för i så fall kommer vi aldrig att få någon betydande börshandel med svenska börsnoterade aktier i den s.k. fria formen, dvs. aktier som kan ägas av utlänningar. Då kommer det att bli en begränsad, mycket lokal marknad, till stort förfång för de svenska börsnoterade bolagen. Jag vill ånyo betona att det är den omsättningsskatt på aktier som har satts på fondbörsen som allvarligt förskjuter denna handel till andra börser och försvårar de svenska företagens långsiktiga kapitalförsörjning. Det vore något att tänka på även för majoriteten i utskottet.
Herr talman! Det är bra att samhällets representanter har ett starkt inflytande i börsstyrelsen, men detta utesluter inte att det görs en översyn av det regelsystem vari börsstyrelsen ingår och av den kontrolloch tillsynsorganisation som bankinspektionen representerar. Detta innebär, Per Westerberg, att det lagstiftningssystem som gäller på detta område måste vidareutvecklas. Tillsättandet av värdepappersutredningen är en bekräftelse på detta synsätt. Per Westerberg hänvisar till de internationella villkoren, men varför då 143 inte hänvisa också till den internationella regleringen på området? Det är klart dokumenterat att regleringen på detta område genom lagstiftning går avsevärt mycket längre i New York och London än i Stockholm. Reservationen om en självsanering på värdepappersmarknaden är ett försök att spegla detta. Den är ett försök att avvärja dessa påbörjade insatser från samhällets sida för att komma till rätta med de missförhållanden som är så totalt uppenbara, tydligen för hela samhället utom för moderaterna i denna debatt.
Herr talman! Jag hade strukit mig på talarlistan i detta ärende för att spara tid, men det får vara någon måtta på felaktigheterna från Åke Wictorsson. Folkpartiet har väckt en mycket omfattande partimotion, med sida upp och sida ner med skärpta krav på börsetik. Det är därför direkt felaktigt när man från socialdemokratiskt håll säger att det finns en enda motion där dessa frågor tas upp. Inte heller vi i folkpartiet tror att de som agerar på marknaden alltid är änglar, men vi tror inte att det går att komma åt detta på något annat sätt än att stärka viljan hos dessa aktörer att agera så att förtroendet från allmänhetens sida och statsmakternas sida ökas.

Herr talman! Jag har under hela min riksdagskarriär, från det första året jag satt i denna kammare, väckt motioner om börsetiska frågor. Jag har ett mycket långt förflutet i denna fråga, där jag har ställt krav på åtgärder för att tillgodose i synnerhet minoritetsskyddet, som har varit på tapeten i det senaste årets debatt om de börsetiska frågorna. Åke Wictorsson glömmer fullständigt bort att den debatt som förs om internationalisering av börser inte innebär att Sverige är en av de huvudparter som kan avgöra vilka börsetiska regler som skall gälla. Vi blir nog tvungna att anpassa oss till de i och för sig mycket hårda krav som redan ställs i London, Tokyo och New York. Det är dem vi skall anpassa oss efter i Sverige, och det är mycket svårt att göra det i statliga kommittéer och via lagstiftning, som lätt blir fix. Det är i stället genom i första hand självsanering som vi kan åstadkomma denna anpassning till vad som gäller på de stora internationella börserna och som är så viktig för att vi inte skall låsa oss fast i någon svensk ankdamm. Det är inte moderaterna som har vaknat sent — det är nog Åke Wictorssons partikamrater.
Herr talman! Per Westerberg hävdar att den internationella samordningen av regelsystem skall ske genom en självsanering. Utskottsmajoriteten tror inte på den utvecklingen. Christer Eirefelt, om man vill stärka viljan hos aktörerna på marknaden att skärpa etiken, och utgångspunkten är en självreglering som klart visat att den inte fungerar, måste det ske genom en utvecklad lagstiftning från samhällets sida. Det är det jag förutsätter och upplever som nödvändigt på det här området. De förslag vi har att behandla i dag är ett första steg i den riktningen.
Herr talman! Helt kort. Utredningen har vi varit eniga om att vi skall ha. Det finns många goda skäl för den. Men inriktningen av den kan alltid diskuteras. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Åke Wictorsson tror att vi i Sverige skall kunna diktera det börsetiska regelverk som skall gälla på all världens börser. Jag tror på självsaneringen. Vi har att följa de internationella reglerna. Det är det som måste vara vägledande, annars har vi aldrig någon chans att komma till rätta med de problem som finns.
Herr talman! Det är för oss som tror på marknadsekonomin och det spridda ägandet, Åke Wiktorsson, som det är så angeläget att börsen fungerar väl och att de aktiviteter som förekommer där uppfattas som legitima av en bred allmänhet. Det är en absolut förutsättning för den marknadsekonomi som vi vill ha. Kammaren övergick därför till att debattera utrikesutskottets betänkande 18 om Sveriges förhållande till EG.
Herr talman! Medvetenheten ökar om Europasamarbetets växande betydelse för vårt land. Europa som vi tillhör och är en del av går vidare i sitt arbete för integration och samverkan. En stormarknad för 320 miljoner människor kommer att skapas. Varor, tjänster, idéer och människor skall kunna röra sig fritt över gränserna. Sverige, liksom övriga EFTA-länder, ställs nu inför frågan om vi som icke-medlemmar i EG skall få ta del i integrationsarbetet. För Sverige är det ett ekonomiskt livsvillkor att inte ställas utanför den nya stormarknaden. 50 96 av vår export går till EG och 57 96 av vår import kommer därifrån. En tredjedel av industrijobben är beroende av exporten till EG. Det frihandelsavtal som fungerat så väl sedan undertecknandet 1972 räcker inte längre. Det kommer att omfatta en successivt allt mindre del av det för oss och Västeuropa i övrigt viktiga samarbetet. Lyckligtvis är öppenheten stor hos EG för en ökad samverkan med EFTA-länderna. EFTA-ländernas betydelse som exportmarknader för EG spelar säkert här sin roll. Herr talman! Det är i medvetande om det internationella samarbetets och utbytets roll för ett litet utrikeshandelsberoende land som Sverige, som vi moderater har väckt en partimotion om det ekonomiska integrationsarbetet till årets riksdag. I denna partimotion presenterar vi mindre av färdiga lösningar och mer av den rörelseriktning som vi anser är väsentlig för Sveriges del. Framför allt måste vi svenskar vara aktiva. Det är vi som aktivt och engagerat måste vara pådrivande i det ekonomiska integrationsarbetet. EG kommer ofta att ha fullt upp med att lösa sina egna problem. Ju tidigare vi finns med, med synpunkter och förslag, desto bättre kommer vi att kunna hävda svenska intressen på bl.a. miljöoch arbetsmiljöområdet. Det är en tänkbar lösning vi pekar på när vi tar upp frågan om en tullunion. Då frågan om medlemskap i EG inte är aktuell, måste andra vägar för samverkan prövas. Här kan en harmonisering av den yttre tullmuren genom någon form av tullunion vara ett sätt att skapa förutsättningar för den gränsfria handel som är en målsättning också för EFTA-staterna. Det är också ett svenskt intresse att få delta i en gemensam europeisk arbetsmarknad. Detta är en fråga som inte minst är av intresse för svensk ungdom. Arbetskraft som skall arbeta i en internationell miljö utvecklas bäst om den är rörlig och kan vinna utlandserfarenhet i olika företag. Med undantag av de här berörda två frågorna tycker vi att utskottets skrivningar i huvudsak är mycket positiva. Det avspeglar den glädjande enighet i bedömningen av Europafrågornas betydelse som nu håller på att växa fram. Med detta, herr talman, slutar jag och ber att få yrka bifall till de moderata reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Eftersom vi den 1 april hade en handelspolitisk debatt och då i hög grad berörde just de frågor som behandlas i betänkandet, finns det i kväll inte någon anledning att ta upp någon längre debatt om vår relation till EG. Jag skall därför fatta mig kort. Utan tvivel har Sverige under tiden efter andra världskriget inom neutralitetspolitikens ram eftersträvat ett omfattande deltagande i det ekonomiska samarbete som har växt fram i Västeuropa. Vi har från svensk sida aktivt medverkat till att stärka det nordiska samarbetet, som jag tycker att vi i högre grad måste prioritera då vi skall utveckla vårt handelssamarbete. Från centern har vi i olika sammanhang också tryckt på att vi måste utveckla i första hand Norden som hemmamarknad. Den handlingsplan som EG-kommissionen har tagit fram, den s.k. vitboken, kommer nu att ställa nya krav på vårt land. Därom råder inga tvivel. Men det får inte innebära att vi villkorslöst går in i ett fördjupat samarbete med EG. Jag är litet rädd, när jag lyssnar på den politiska debatten från olika håll och från näringslivet, att man villkorslöst vill slänga sigi armarna på dem som eftersträvar en utveckling av handeln i Västeuropa. Enligt den revision av Romfördraget som trätt i kraft och det utrikespolitiska samarbete som stadfästs i Romfördraget skall EG-länderna gemensamt söka formulera och genomföra en europeisk utrikespolitik. Det finns skäl att påminna om detta därför att det ibland i debatten om Sverige och EG bortses från de utrikespolitiska aspekterna. Från EG-kommissionens president har vi hört uttalanden om att det är just försvarsoch säkerhetspolitik som hör hemma inom EG-samarbetet. Ett sådant uttalande klargör med all önskvärd tydlighet att ett svenskt medlemskap i EG är uteslutet. Det har ibland från olika håll pläderats för ett svenskt medlemskap. Sverige skall självfallet pröva de olika förslagen till harmonisering av lagar och förordningar som ett fördjupat EG-samarbete kräver. Men det samarbetet och den prövningen skall ske gemensamt med de övriga EFTA-länderna. Vi kan inte ensamma vara med och påverka utvecklingen i EG, utan det är viktigt för ett fördjupat samarbete att det sker i första hand inom ramen för det EFTA-samarbete som vi redan är delaktiga i. Det är också viktigt att regeringen kontinuerligt redovisar det arbete som pågår om hur man skall pröva den s.k. vitboken. Vi har tagit upp det i reservation 4 till detta betänkande, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den. Den ansluter ganska mycket till vad Lennart Pettersson uttalade i samband med den handelspolitiska debatten den 1 april. Då sade Lennart Pettersson: ”Vad vi nu behöver är en bred diskussion grundad på ett ordentligt faktaunderlag. Och det är regeringens ansvar att detta skall kunna genomföras.” Lennart Pettersson tillade i debatten, och jag kan gärna citera det eftersom jag har samma uppfattning som den Lennart Pettersson gav uttryck för i april: ”Det är därför viktigt att den analys av EG:s vitbok om den interna marknadens genomförande som pågår inom regeringskansliet redovisas offentligt så snabbt som möjligt.

Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag skall söka följa mina meddebattörers goda föredömen och fatta mig kort och hålla mig till sakfrågorna. Inte för att en diskussion om EG är oviktig utan med tanke på den numera berömda korta tid som riksdagen ser försvinna inför sommaren. Med en sliten travestering skulle man kunna säga att Sveriges förhållande till den europeiska gemenskapen, EG, är gott. Så förenklat skulle man kunna sammanfatta det betänkande som kammaren just nu behandlar om Sveriges relationer till EG. Det finns några punkter där vi inte är överens. Till betänkandet är det fogat fyra reservationer, tre reservationer från moderaterna och en reservation från centerpartiet. I den första reservationen från moderaterna anser reservanterna, att i takt med att de inre gränserna inom EG försvinner, kommer olägenheterna att Prot. 1986/87:136 öka för utomstående. Utskottsmajoriteten delar inte denna uppfattning. Dels menar vi att en tullunion skulle kräva en omförhandling av vårt frihandelsavtal, vilket för närvarande inte är framkomligt, dels skulle en tullunion tvinga oss in som aktiva medaktörer i EG:s handelspolitik, en roll som utskottet avvisar. I reservation nr 2 vill moderaterna ta ett steg mot en gemensam arbetsmarknad i den meningen, att svenska medborgare borde få samma rättigheter och skyldigheter inom ett EG-land som gäller för medborgare i andra EG-länder. Kravet att det av riksdagen skulle ges regeringen till känna avvisar vi från utskottsmajoritetens sida. Vi utgår ifrån att regeringen i sin pågående översyn av våra förbindelser med EG även beaktar denna fråga. Jag yrkar därmed avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3 vill moderaterna ha till stånd en ordning med regelbunden, formaliserad närvaro av ledamöter från Sveriges riksdag vid EG-parlamentets sessioner. Som utskottet utförligt beskriver det i betänkandet —- jag skallinte ta upp någon tid med att redovisa detta här—, är frekvensen i besöksutbytet redan i dag mycket hög och ökar hela tiden stadigt. Utskottet finner detta till fyllest för Sveriges del, varför förslaget att etablera ett system med permanenta svenska observatörer i EG-parlamentet avstyrks. Av den sista reservation som är fogad till detta betänkande framgår att centerpartiet vill ha en parlamentariskt sammansatt delegation för västeuropeiskt samarbete. Förslaget är att den svenska EFTA-delegationens mandat skall utvidgas till att också omfatta EG-frågor.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

Herr talman! Av folkpartiets motion till årets riksdag om Sveriges samarbete med EG framgår vilken positiv inställning folkpartiet har till att vi på olika områden skall vidga våra kontakter med den Europeiska gemenskapen. Det är riktigt att det ekonomiska samarbetet står i centrum för allas vår uppmärksamhet. Av detta skall vi dock inte dra slutsatsen att inte också andra områden för samarbete med Europa är en stor värdefull tillgång för oss alla — jag tänker inte minst på det kulturella samarbetet. Som marknad för Sverige finns det inget alternativ till den Europeiska gemenskapen. Vi känner till de förhoppningar som knöts till att vi skulle kunna få stora marknader t.ex. i arabländerna efter den uppgång av oljepriserna som skedde på 1970-talet. Vi har knutit olika förhoppningar till ett starkt vidgat samarbete med andra kontinenter, t.ex. Sydamerika, och stundtals Östeuropa. Ibland framhålls Kina såsom ett land som kommer stort. Om man ser på den totala svenska handeln med dessa delar av världen, finner man att den är försvinnande liten jämförd med det samarbete på det ekonomiska fältet som vi har med Europa. Vi måste vara mycket angelägna om att behålla det och att förstärka det. Herr talman! Vi kan räkna med att takten i EG:sintegrationsarbete snabbt kommer att gå uppåt. Det gäller inte minst efter det att Irland i en folkomröstning nu har fattat beslut om anslutning till den överenskommelse som innebär att man inom EG kan arbeta mera med majoritetsomröstningar. Jag vill dock samtidigt påpeka att det beslut som Irland fattade efter en folkomröstning där 70 96 av deltagarna i omröstningen sade ja till denna förändring av EG:s stadgar kraftigt underströk att Irlands ställning som neutral nation inom EG-samarbetets ram på intet sätt förändrades. EG har således som en av sina medlemmar ett neutralt land som är angeläget om att fortsätta att värna om sin neutralitet. Herr talman! Vi kommer odiskutabelt att i växande grad bli beroende av det integrationsarbete som nu går allt fortare inom den Europeiska gemenskapen. Det finns därför orsak för oss att se över vårt förhandlingsmaskineri. Det gäller dels det bilaterala som vi har direkt med den Europeiska gemenskapen, dels det vi kan ha tillsammans med övriga EFTA-länder vid förhandlingar för att hitta lösningar som så långt möjligt tillgodoser våra intressen. Jag är övertygad om att man inom den Europeiska gemenskapen också är angelägen om att lyssna till vad länder som Sverige har att komma med — om vi har konstruktiva och positiva förslag till lösningar. Man får samtidigt inte glömma att när en gemenskap med 320 miljoner människor är på väg att komma fram till någonting som den kan enas om, kanske inte är beredd att göra stora undantag och gå långa vägar för att finna den form av lösning som skulle vara den för Sverige mest tillfredsställande. Herr talman! Detta innebär totalt sett att vi i växande grad också kommer att bli tvungna att följa de beslut som den Europeiska gemenskapen fattar. Jag vill därför sluta mitt anförande med att understryka det som jag tycker är det mest centrala i vår Europadebatt, nämligen hur vi på lång sikt skall kunna få en sådan form för vårt samarbete med den Europeiska gemenskapen att det ger oss ett inflytande som svarar mot vårt växande beroende. I den frågan anser jag att vi inte skall avvisa någon lösning, förutsatt att den är fullt förenlig med fortsatt svensk neutralitetspolitik.

Herr talman! Då vi använder ordet produktion tänker vi oftast på att någonting tillverkas. Men det är faktiskt så att tjänsteproduktionen är större i vårt land än produktionen av varor. Tillverkningsindustrin har sin stora betydelse — och tjänstesektorn har sin. Sjukvård, utbildning, detaljhandel, partihandel, kommunikationer, post och televerk, bank-, försäkringsoch konsultverksamhet, restaurangoch hotellrörelse, rekreation, offentlig förvaltning, fastighetsförvaltning och personlig service är tjänsteområden som har mycket viktiga och framträdande roller i vårt samhälle. Tjänstenäringarnas andel av den totala sysselsättningen är över 65 96 eller 2,8 miljoner sysselsatta. Antalet verksamma i tjänstesektorn har under en tioårsperiod ökat med i genomsnitt 45 000 per år. Av denna ökning av antalet verksamma personer med tjänsteproduktion är nästan tre fjärdedelar att hänföra till ökad sysselsättning i den kommunala sektorn. Den privata sektorn svarar för en fjärdedel av ökningen. Detta var alltså under den senaste tioårsperioden. Men ser vi på de allra senaste sifforna — för 1986 — finner vi att ökningen inte alls är lika kraftig, närmare bestämt 22 000 personer. Och nu har en svängning skett över till den privata sektorns fördel. Av totala antalet verksamma personer i tjänstesektorn förra året var drygt hälften offentliganställda och knappt hälften privatanställda. Trots att tjänstesektorn i dag präglar den svenska ekonomin är den i flera avseenden diskriminerad. Inte sällan framförs synpunkter som bygger på att det bara är tillverkning som anses produktiv — eller i varje fall att varor är ”nyttigare” än tjänster. Näringsoch regionalpolitiska insatser innebär ofta att man premierar varuproducerande företag och traditionella kapitalinvesteringar. Detta gäller t.ex. bestämmelserna om hur medel ur investeringsfonderna och de regionala utvecklingsfonderna har fått användas. Lagar och avtal utformas ofta med de varuproducerande företagen i åtanke. Hur reglerna påverkar tjänsteföretagen beaktas alltför sällan. Investeringsstöd ges inte för hotelloch restaurangbyggnader. Vissa typer av stöd till arbetsmarknadsutbildning ges enbart till tillverkningsföretag. De offentliga monopolen och motståndet mot att anlita entreprenörer slår också hårdare mot den privata tjänstesektorn än mot industrin. Utpräglade serviceföretag, som bygger på immateriellt kapital och lagerlös produktion, får andra ekonomiska förutsättningar än företag med stora investeringar i fysiskt kapital. Skattesystemet missgynnar företag som inte kan göra avskrivningar på maskiner och lager. Det mest omdebatterade problemet, herr talman, kring frågan om tjänstesektorns utveckling gäller avvägningen mellan privat och offentlig sektor. Företag skall inte ägna sig åt sociala tjänster, därför att man inte solidariskt kan tillgodose mänskliga behov, menar ofta socialdemokraterna. Vinsten kommer alltid att gå före människors väl. Detta är för det första en förolämpning mot de entreprenörer och anställda som engagerar sig inom sociala verksamheter utanför den offentliga sektorn. För det andra är det en förolämpning också mot dem som arbetar inom den offentliga sektorn. Argumentet innebär nämligen att de offentliganställda gör en solidarisk insats just på grund av att de jobbar i den offentliga sektorn. Hade de varit privatanställda, hade de också varit någon form av exploatörer. Detta är en ohållbar inställning. En rimlig utgångspunkt är att människor kan göra värdefulla insatser, oavsett om produktionen sker i privat eller offentlig regi. Prot. 1986/87:136 Sverige behöver bryta det offentliga tjänsteutbudet, som på flera områden = 4 juni 1987 utgör rena monopol. Det behövs konkurrens och en expansion av den privata a tjänstesektorn, bl.a. dels för att det finns ett stort behov av ökad vård och Tjänstesektorn omsorg, dels för att kunna nå en hög sysselsättning, dels för att få ökad effektivitet och dels för att skapa mångfald och valfrihet för dem — eller oss — som skall konsumera dessa tjänster. Folkpartiet har föreslagit ett handlingsprogram för att nå en vitalare tjänstesektor. Jag skall inte här räkna upp punkterna i handlingsprogrammet. De finns att läsa i folkpartiets motion N281. Herr talman! Vi reservanter är besvikna över att inte utskottsmajoriteten tycks inse betydelsen av tjänstesektorns förutsättningar. Socialdemokraterna och vpk avfärdar lättvindigt folkpartiets alla förslag. Det visar på ointresse och oförmåga att uppmärksamma en betydelsefull sektors problem liksom dess möjligheter. De tre reservationer som följer detta betänkande präglas av en gemensam borgerlig uppfattning. Samtliga är undertecknade av folkpartiets, moderata samlingspartiets och centerpartiets representanter i utskottet. Jag yrkar bifall till dessa tre reservationer.

Herr talman! Jag hemställer om kammarens bifall till utskottets förslag i betänkandet om tjänstesektorn samt avslag på de tre reservationerna. Med tanke på kammarens pressade tidsprogram vill jag enbart hänvisa till argumenteringen i betänkandet.

Herr talman! Detta betänkande behandlar regeringens årliga skrivelse till riksdagen angående flyktingpolitiken samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Eftersom vi hade en ingående diskussion om flyktingoch invandringspolitiken den 8 maj vid behandlingen av frågan med anledning av budgetpropositionen, skall jag fatta mig mycket kort. Ärendet är dessutom mycket väl redovisat i det nu aktuella betänkandet. Jag vill dock lämna några kommentarer. I stort sett råder det enighet om flyktingoch invandringspolitiken i Sverige. I utskottet är vi moderater överens med utskottsmajoriteten så när som på en punkt, där vi vill ha en något skarpare skrivning. 154 Sedan utskottet behandlat ärendet har ytterligare en fråga blivit mycket aktuell, nämligen flyktingbarnens situation. Rädda barnen har nu presenterat en utredning där man pekar på att flyktingbarnen placeras i häkte vid ankomsten till Arlanda. Om detta vill jag bara säga att det är min förhoppning att utskottsmajoriteten och regeringen noga följer utvecklingen och senare redovisar vad som hänt i ärendet. Dessutom vill jag något kommentera den reservation som vi moderater har fogat till betänkandet med anledning av en motion av Göthe Knutson och mig. Reservationen gäller uppehållstillstånd för sovjetiska judar. Vi anser att förhållandena för dessa är så väl kända att invandrarverket alltid bör bedöma asylansökningar från sovjetiska judar generöst. Tidigt i våras diskuterade vi som bekant ett ärende, som vi tyckte skulle utredas närmare av invandrarverket, och så har skett. Därför har vi inte funnit anledning att reservera oss på den punkten. Vi vill med reservationen bara markera att vi anser att det regelmässigt skall ske en generös bedömning i de här ärendena. Därmed har vi i reservationen tillgodosett de krav som framförs i motionen av Göthe Knutson och mig liksom i motionen av Alf Svensson. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen nr 6 och i övrigt till utskottets hemställan.